Fru talman! Vi ska debattera Riksrevisionens granskning av Transportstyrelsens tillsyn. Granskningen visar att det är en svårstyrd och komplex verksamhet med över 100 tillsynsområden. Den visar också att Storbritanniens utträde ur EU har påverkat tillsynen av typgodkännanden, då denna verksamhet har ökat väldigt mycket. Den visar också att Transportstyrelsen efterfrågar mer pengar, men att man samtidigt inte har använt de pengar man har fått. Den visar slutligen att regeringen inte i tillräcklig omfattning styrt och följt upp verksamheten. Det saknas både indikatorer och mätbara mål. Den 30 november i år ska Transportstyrelsen redovisa ett uppdrag som de har fått av regeringen om att stärka uppföljning, analys och prioritering av tillsynen. I väntan på det tycker vi socialdemokrater att det inte behövs några fler åtgärder. Riksrevisionens granskningar är viktiga, då både myndigheter och regeringen får kunskap om förbättringsmöjligheter. Fru talman! Med det yrkar jag bifall till utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Fru talman! Sverigedemokraterna yrkar bifall till reservationen i betänkandet. Fru talman! Vi ska nu debattera regeringens skrivelse och utskottets betänkande om Transportstyrelsens tillsyn. Riksrevisionens granskning genomfördes mellan hösten 2021 och hösten 2022. Riksrevisionens rapport är en skarp kritik av Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Låt mig citera en viktig mening i Riksrevisionens granskningsrapport: "En avsaknad av mål, mätetal och uppföljning av tillsynsverksamheten innebär att det är svårt att följa verksamhetens utveckling." Fru talman! Jag vill särskilt utveckla ett resonemang kring uppföljningen av tillsynsverksamheten. Det är uppenbart att det finns brister i kompetensen inom myndigheten, speciellt när det gäller tillsynen av den yrkesmässiga trafiken. Riksrevisionen kritiserar förvisso den förra regeringen i sin rapport, men regeringen vidtog ändå åtgärder mot Transportstyrelsens oförmåga att utföra en kvalitativ och rättssäker kontroll av transportföretagen. Åtgärderna resulterade i vissa förbättringar, men mycket kvarstår. Kunde regeringen ha gjort mer? Svaret på den frågan är definitivt ja, speciellt med tanke på den massiva kritiken från åkerinäringen när det gäller de så kallade företagskontrollerna. Fru talman! Jag har personlig erfarenhet från Transportstyrelsens tillsynsverksamhet eftersom jag i mitt arbete bistod åkeriföretag i rättsprocesser om tillsyner där företag felaktigt påförts sanktionsavgifter. I flera fall hade vi framgångar i den rättsliga processen, och Transportstyrelsen fick av domstolen en tillrättavisning. Jag har direkt eller indirekt varit inblandad i en stor mängd så kallade företagskontroller. Jag följer alltjämt ärenden hos min arbetsgivare och kan konstatera att det fortsatt finns brister i Transportstyrelsens kompetens. Det är brister som får konsekvenser för seriösa företag i form av höga sanktionsavgifter på felaktiga grunder. Det är också brister som innebär att företag som fuskar och manipulerar bokstavligt talat flyger under radarn och slipper sanktionsavgifter för att Transportstyrelsen inte fångar upp det medvetna fusket. Fru talman! Riksrevisionens konstaterande att det saknas uppföljning av tillsynsverksamheten sätter faktiskt ljuset på en allvarlig brist i Transportstyrelsens verksamhet. Branschens kritik mot Transportstyrelsens så kallade företagskontroller har varit öronbedövande, minst sagt. Den tidigare regeringen vidtog åtgärder vid två tillfällen för att Transportstyrelsen skulle hamna rätt i sin tillsynsverksamhet. Domstolar har vid ett flertal tillfällen gett åkeriföretag rätt gentemot Transportstyrelsens så kallade tillsyner. Då är den givna frågan: Har det blivit bättre? Till viss del har Transportstyrelsen lyssnat på kritiken, men det allvarligaste problemet är ändå kompetensbristen, som lyser igenom i snart sagt varje tillsynsärende. Detta är något som den nya regeringen måste se till att åtgärda. Sverigedemokraterna föreslår därför en extern myndighetsöversyn i syfte att renodla verksamheten. För oss sverigedemokrater är också ett återförande av företagskontrollerna till polisen prioriterat. Då säkerställer man kompetensen och får en effektivare kontroll där rättssäkerheten inte åsidosätts.

Fru talman! Riksrevisionen påpekar brister i kontroll och tillsyn på Transportstyrelsen, och regeringen delar denna bedömning. Vi kan konstatera att Riksrevisionens kritik mot sättet att hantera skattebetalarnas pengar avseende infrastruktur, oavsett om det gäller Transportstyrelsen eller Trafikverket, inte är ny och är väl värd att tas på allvar. Regeringen satsar 900 miljarder på infrastruktur i innevarande planperiod fram till 2033, och bristfällig kontroll blir per automatik både i det korta och i det längre samhällsekonomiska perspektivet väldigt kostsamt. Regeringen är tydlig med att man inte utesluter ytterligare skärpningar i kommande regleringsbrev. Detta är en viktig indikator på att den nuvarande regeringen verkligen tar dessa frågor på allvar. Fru talman!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

Fru talman! Att ha en revision som fungerar är otroligt viktigt för förbättringsarbetet på våra tillsynsmyndigheter. Det som Transportstyrelsen får till sig här av kritik är ju ganska tufft. Jag vill också rikta ett tack till ledamoten Thomas Morell för hans fördjupade kunskap på området. Det är viktigt att se att det är ganska allvarlig kritik. Den kritiken anser jag att också utskottet måste ta del av i förbättringsarbetet framåt, i och med att det var ganska mycket som kom upp i revisionen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Fru talman! Som redan har sagts har Riksrevisionen gjort en granskning av Transportstyrelsens granskningsverksamhet och kan konstatera att det finns problem. Transportstyrelsen har ungefär 100 olika områden där man gör tillsyn. Det handlar om luftfart, sjöfart, väg, järnväg, upprätthållande av trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och en väl fungerande marknad inom transportsektorn. Det är ett grannlaga arbete att granska allt detta, och Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i styrningen. Riksrevisionen rekommenderar att myndigheten ska se var granskningen behövs som mest och var den gör mest nytta. Det kan tyckas som en självklarhet att en stor myndighet inte kan hålla på att granska allting hela tiden. Det bör också inrättas tydliga mål för denna verksamhet. En del rekommendationer riktar sig direkt till regeringen, och regeringen säger att den ska arbeta med dessa saker. Fru talman! Jag kan också finna att det inte finns mycket mer att göra i detta fall än att bifalla utskottets förslag i betänkandet, som ju också poängterar dessa saker.

Fru talman! I dag kommenterar vi Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn . Oftast är Riksrevisionens rapporter inte något som vi i trafikutskottet debatterar, utan de kommer upp mer som en del i andra diskussioner, till exempel när vi pratar om järnväg eller vägar. Denna rapport från Riksrevisionen om Transportstyrelsens tillsyn är dock speciellt viktig eftersom den berör alla mål, krav och regler som styr transportområdet och hur dessa ska följas upp. Om det brister i uppföljningen identifieras inte de svårigheter som olika myndigheter har i genomförandet av sina uppdrag. Det innebär att verksamheten inte styr mot de mål som riksdagen har satt upp och att pengar som skjutits till inte används till rätt saker. Detta innebär i förlängningen att våra skattepengar inte används effektivt. Det är därför av vikt att man, som Riksrevisionen påpekar, tar fram ett system som gör att Transportstyrelsens tillsyn kan mätas och följas upp. Men framför allt är det viktigt att tillsynen som sådan utförs så att vi kan hitta fusk i efterlevnaden av våra regler. I annat fall - om alla inte följer det som har beslutats och de därmed kan få en fördel genom fusket - riskerar vi, och inte bara vi utan hela samhället, att tappa tilltron till våra regelverk. Jag välkomnar därför rapporten. Liberalerna tänker driva att tillsynen ska öka just därför att tillsyn och uppföljning av beslutade regler är fundamentalt viktigt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och tackar för rapporten.